Herr talman! I anslutning till justitieutskottets betänkande om anslag till domstolsväsendet finns det enligt min mening tre påpekanden att göra. Det första påpekandet gäller justitieministerns meddelande i årets budgetproposition att han hade för avsikt att under året i en proposition föreslå en minskning av antalet nämndemän i tingsrätt från fem till normalt tre. Mot detta reagerade vi socialdemokrater inom justitieutskottet i en motion, i vilken vi gav uttryck för uppfattningen att detta inte var en välbetänkt reform. Vi menade att det kunde bli svårt att i en nämndemannagrupp bestående av endast tre ledamöter tillfredsställande representera olika värderingar i samhället. Som framgår av förevarande utskottsbetänkande har denna fråga nu avskrivits från vidare handläggning. Vår motion har i denna del blivit bifallen innan den har kommit fram för behandling i kammaren, och detta är vi självfallet tillfredsställda med. Det andra påpekandet som jag tycker är värt att göra är att nämndemännens ekonomiska villkor tydligen är sådana att nämndemannakåren inte får en så allsidig sammansättning som egentligen är önskvärd. Kommunalde mokratiska kommittén föreslår i ett nyligen avlämnat betänkande att det i kommunallagen skall öppnas möjlighet för fullmäktige att besluta om ersättning för förlorad arbetsförtjänst för de förtroendevalda i kommuner och landsting. Jag vill med anledning därav i detta sammanhang understryka att vi på socialdemokratiskt håll i utskottet har den meningen, vilket vi sagt i vår motion 664, att om en sådan förändring genomförs för de kommunala förtroendeuppdragen, bör motsvarande ändring genomföras också vad gäller ersättning till nämndemännen. Utskottet är på denna punkt enigt, och jag har inget annat yrkande i denna del än om bifall till utskottets hemställan. Det tredje påpekandet gäller omröstningsreglerna i tingsrätt. Vi socialdemokrater i utskottet föreslår i en reservation att ett system med individuell rösträtt införs för nämndemän i tingsrätt. Våra skäl för den uppfattningen är enkla. Vi argumenterar för den demokratiska regel en person — en röst. Nämndemannainstitutionen har en lång tradition i vårt land när det gäller underrätterna. Erfarenheterna av det arbete som nämndemännen utför är genomgående gynnsamma. Det är fråga om en mycket fin institution och en betydelsefull länk mellan domstolarna och allmänheten. F.n. har också nämndemännen individuell rösträtt i hovrätt, länsrätt, mellankommunala skatterätten och kammarrätt. Även om sammansättningen beträffande antalet lagfarna domare och nämndemän skiljer sig något mellan de olika rättsinstanserna, tycker jag inte att det finns några bärande skäl mot individuell rösträtt i tingsrätt. Det skäl som oftast anförs mot individuell rösträtt i tingsrätt är att den lagfarne domaren genom utbildning och träning och genom att hon eller han är den i målet bäst insatte har större möjligheter än den enskilde nämndemannen att komma till ett materiellt riktigt resultat. Det skälet anser jag för min del inte vara hållbart.

Vi föreslår från reservanternas sida att ett system med individuell rösträtt införs även för nämndemän i tingsrätt och anser att det bör ankomma på regeringen att föranstalta om de närmare överväganden i frågan som kan behövas. Vi hoppas att förslag i ämnet kan föreläggas riksdagen med det snaraste.

Herr talman! Frågan om att införa individuell rösträtt för nämndemän i tingsrätt har varit aktuell för riksdagen vid ett par tillfällen och har avvisats mer eller mindre hårdhänt, senast 1978, då riksdagen på förslag av justitieutskottet avslog en motion med samma syfte som den som Eric Jönsson nyss har talat för. Den reservation som Eric Jönssons resonemang hänför sig till är i långa stycken och i allt väsentligt likalydande med reservationen till 1978 års betänkande. Ärendet ser med andra ord likadant ut i dag som för fyra år sedan. Skall jag. vara välvillig kan jag notera att man i reservationen därutöver hänvisar till att individuell rösträtt för nämndemän sedan frågan senast behandlades har tillämpats i hovrätten under ytterligare fyra år utan att någon olägenhet därav har förmärkts. Såvitt jag kan se uppvägs detta rimligen av ett konstaterande att de nuvarande röstningsreglerna gällt i underrätterna under samma fyra år utan att någon har velat göra gällande att de har förorsakat några olägenheter. Därmed är man tillbaka vid utgångspunkten. Läget där är att ett tillmötesgående av önskemålen i motionen skulle ställa oss inför problem med hänsyn till det straffrättsliga påföljdssystemets utformning. Det skulle också bli nödvändigt med invecklade och svårtillämpade röstregler med åtföljande risker för att fel begås. Just nu arbetar fängelsestraffkommittén bl.a. med frågan om påföljdernas inbördes svårhet. När resultatet av detta arbete och andra överväganden t.ex. inom rättegångsutredningen och brottsförebyggande rådet föreligger är det möjligt att det finns förutsättningar för att på nytt pröva den aktuella frågan.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

Herr talman! Bertil Lidgard tycks ha uppfattningen att det skulle vara fördelaktigt att invänta betänkandet från fängelsestraffkommittén om påföljdernas inbördes svårhet. Jag tycker inte det. I den departementspromemoria som justitieministern åberopade när han i årets budgetproposition aviserade att han skulle föreslå att man sänkte antalet nämndemän från fem tilltre har det också föreslagits en individuell rösträtt. Jag kan för min del inte förstå annat än att om tre nämndemän kan ha individuell rösträtt så kan också fem nämndemän ha det. Sedan nämnde Bertil Lidgard att frågan behandlats för fyra år sedan. Det är riktigt. Han sade att förslaget mer eller mindre hårt hade avvisats. Det är väl inte alldeles riktigt. Frågan hade varit ute på remiss, och flera remissinstanser var positiva, t.ex. LO och TCO, men även remissinstanser som har nära kontakt med rättsskipningen var positiva. Bland dem som tillstyrkte fanns Sveriges Advokatsamfund, hovrätten för Skåne och Blekinge och Stockholms ringsrätt. Vad som än sägs här i debatten tror jag ändå att det bara är en tidsfråga innan individuell rösträtt i tingsrätten är ett faktum.
Herr talman! När jag talade om det hårdhänta avvisandet tänkte jag inte så mycket på 1978. Jag tänkte fastmera på den diskussion i den här frågan som förekom 1969, när den också var aktuell. Det var då en socialdemokratisk justitieminister som ganska bestämt tog avstånd från den här tanken. Det är intressant att notera att Eric Jönsson, som i sitt första anförande tog avstånd från tanken i justitiedepartementets promemoria att sänka antalet nämndemän till tre, nu åberopar samma promemoria till stöd för sitt önskemål om individuell rösträtt. Men, Eric Jönsson, ni har ju själva skrivit i er reservation: ”Om dessa skäl kan naturligtvis sägas att tyngden i dem i någon mån är beroende av relationen mellan antalet lagfarna domare och antalet lekmän.” I den promemorian var det fråga om en förändring av relationen — antalet nämndemän skulle sänkas från fem till tre. Nu har vi en bibehållen relation, och då tycker jag att vi skall ha kvar ett system som ingen kan påstå har fungerat otillfredsställande.
Herr talman! Det nuvarande systemet innebär i det närmaste individuell rösträtt, och därför borde man väl ändå kunna genomföra en sådan fullt ut. Det är krångligt innan man kommer fram till den individuella rösträtten — vi hart.ex. behövt en hel sida i betänkandet för att beskriva krångligheterna i systemet. Det har ju hänt rätt mycket sedan 1969, och jag tycker att vi nu är framme vid den tidpunkt då vi borde kunna genomföra individuell rösträtt i tingsrätten. Som jag sade tidigare är jag övertygad om att vi ganska snart kommer dit.
Herr talman! År 1978 begärde Nybro kommun att den nya länsdomstolen skulle förläggas till Nybro. Länsstyrelsen uttalade samma år att länsrätten borde placeras där. I samband med att riksdagen behandlade frågan om de nya länsrätterna diskuterades också lokaliseringen. Beslutet blev att hänsyn borde tas till regionalpolitiska motiv. Detta brydde sig dock den dåvarande justitieministern inte om utan konstaterade i budgetpropositionen i januari 1979 att man inte avsåg att ta hänsyn till de lokaliseringsförslag som hade förts fram av olika län. I flera motioner protesterade man mot det förfaringssättet. Bl. a. föreslog jag tillsammans med Gösta Andersson att länsbedömningarna skulle vara avgörande vid lokaliseringarna och att länsrätten i Kalmar län därför borde förläggas till Nybro. Riksdagen kunde vid den tidpunkten, våren 1979, inte tillstyrka någon ändrad lokalisering med hänsyn till de väldiga ärendebalanser som då fanns. Frågan borde dock utredas vidare, sade man. Centern menade i en reservation att det i en del fall redan fanns förutsättningar för beslut och att utredningsarbetet borde komma till stånd utan dröjsmål. Det var i mars 1979. Ungefär samtidigt arbetade man i länsstyrelserna med ett regeringsupp drag som gick ut på att undersöka möjligheterna att lokalisera statlig verksamhet utanför residensorterna. I Kalmar län föreslog länsstyrelsen en utflyttning av länsrätten till Nybro. Tiden gick, och våren 1981 uppvaktades justitieministern av både kommunen och länsstyrelsen. Brev skickades också till regeringen i oktober samma år med flera förslag till lösning av lokalfrågan. Alla inblandade hade väntat sig ett besked i budgetpropositionen 1982. Men så blev det inte. Ärendet förhalas ytterligare. Därför skrev jag motion 925 och begärde ett uttalande av riksdagen som hjälp åt regeringen, som tydligen har svårt att bestämma sig. Utskottet anser dock inte att ett sådant uttalande bör göras. Jag vill gärna fråga utskottet om man åtminstone inte tycker att det är på tiden att beskedet kommer. Vi får givetvis acceptera beskedet hurudant det än blir — huvudsaken är att vi får ett besked. Det finns många goda sakskäl för min begäran att länsrätten skall lokaliseras till Nybro. Vi hart.ex. ett mycket litet antal anställda i statlig och landstingskommunal tjänst, endast 2,6 på 100 invånare mot 14,1 i Kalmar. Ca 60 260 av våra industriarbeten återfinns inom träindustrin, en bransch i kris, och närmare 20 26 inom glasindustrin. Riksdag och regering har flera gånger understrukit vikten av en mer allsidig arbetsmarknad. Nu finns en möjlighet att ta ett steg, om än ett litet sådant. Det har sagts många vackra ord om decentralisering, men det vore också bra om orden följdes av handling. Nu gäller det ett ärende där regeringen sedan länge haft möjlighet att fatta beslut, men den möjligheten har man inte utnyttjat. Jag är, herr talman, medveten om att jag inte får något besked här i dag heller. Men i Nybro har vi ändå förhoppningen att beskedet, när det kommer, skall vara decentralistiskt. Om den politiska viljan finns, brukar det också gå att lösa de praktiska detaljerna.
Herr talman! När vi en gång i tiden diskuterade länsrätternas lokalisering hade vi också med i bilden dessa domstolars arbetsbalans. Utskott och riksdag såg det som angeläget att hänsyn togs till personalpolitiska problem och annat när man placerade länsrätterna i residensstäderna. Det sades emellertid också att frågan om en decentralisering kunde studeras vidare. I årets budgetproposition redovisar justitieministern att han i samråd med statsrådet Olof Johansson funnit skäl att närmare studera möjligheterna att omlokalisera två länsrätter, nämligen länsrätterna i Östergötlands län och Kalmar län. Ärendet är alltså i gång. Något uttalande om en placering till Nybro eller någon annan ort kan jag naturligtvis inte göra. Men jag kan således konstatera att något händer på detta område.
Herr talman! Jag är medveten om att ärendet är på gång, och det har det varit ända sedan 1978. Men jag tänkte att vi så småningom kunde få ett besked. Kommunen kan ju inte tillhandahålla lokaler i flera års tid utan att veta vad man har att utgå från. Det är alltså på tiden med ett besked. Det är det enda jag har begärt.

Herr talman! Huvudansvaret för vår narkotikapolitik vilar inom regeringskansliet på socialdepartementet, men narkotikafrågorna spänner över alla departements verksamhetsområden. Det är emellertid givet att jag i min egenskap av justitieminister har ett särskilt ansvar för sådana frågor som rör brottsbekämpningen på narkotikaområdet. I justitiedepartementets bilaga till proposition 1981/82:143 föreslås betydelsefulla åtgärder på justitiedepartementets område. Polisens insatser mot den illegala narkotikahandeln föreslås bli förstärkta genom medel för inköp av spaningsutrustning, dock inte medel för inköp av s.k. dolda mikrofoner. Det föreslås också att ytterligare åklagartjänster för narkotikabrottmål inrättas. Jag vill även peka på att det i propositionen förutskickas att kriminalvårdsstyrelsen skall få disponera medel under socialdepartementets anslag för forskningsoch utvecklingsverksamhet när det gäller narkotikafrågor. Inför det fortsatta arbetet med bekämpningen av narkotikaproblemen inom kriminalvården är det naturligtvis av största vikt att vi får ytterligare kunskap om narkotikasituationen. Klart är samtidigt att inte alla aktuella frågor när det gäller brottsbekämpningen mot narkotika har kunnat få utrymme i den nu föreliggande propositionen. Jag skall här göra en kort resumé av några av de viktigare frågor på detta område som har varit aktuella under det senaste året. Som bekant höjdes minimistraffet för grovt narkotikabrott från ett till två år med verkan fr.o.m. den 1 juli förra året. Samtidigt ändrades rekvisiten i lagstiftningen på det sättet att ökad vikt skall tillmätas hänsynslösheten i gärningen, när man bedömer om ett brott skall anses som grovt eller inte. Huvudskälet till den lagändringen var att man ville tydligare markera brottets straffvärde jämfört med vad som gäller för andra allvarliga brott. I proposition 1981/82:141, som ju nu är beroende på riksdagens prövning, föreslås en omfattande uppstramning av kriminalvårdslagstiftningen med sikte bl.a. på att hålla kriminalvårdsanstalterna fria från narkotika. Det blir otvivelaktigt en skärpning för många intagna, både för dem som kan misstänkas vara särskilt brottsbenägna under verkställighetstiden och, låt vara i mindre utsträckning, för de intagna i allmänhet. Men vi har inom regeringen bedömt detta som nödvändigt. Det kan inte accepteras att narkotika skall få förekomma på kriminalvårdsanstalter i den utsträckning som nu åtminstone på vissa håll tycks vara fallet. I den aktuella propositionen satsas också under en fyraårsperiod enligt förslaget 30 milj.kr. på mindre avdelningar vid vissa riksanstalter, något som kommer att underlätta differentieringen och förbättra kontrollmöjligheterna. När det gäller lagstiftningsfrågor vill jag också peka på den promemoria från brottsförebyggande rådet som har avlämnats till socialdepartementet och som just nu är föremål för remissbehandling. Där föreslås att narkotikastrafflagstiftningen revideras med syfte att en del luckor skall täppas till. Det är alltså fråga om en systematisk översyn av lagstiftningen på det området. Jag vill också erinra om att polisens regionala narkotikarotlar förstärktes genom omdisponeringar med 20 tjänster den 1 juli 1981 och nu, i enlighet med vad som sagts i årets budgetproposition, kommer att förstärkas med ytterligare 15 tjänster från den 1 juli i år. De regionala narkotikarotlarna har över lag fungerat mycket bra. Självfallet bedrivs kampen mot narkotikabrottsligheten även inom polisorganisationen i övrigt. Jag vill peka på den landsomfattande aktion från polisens sida som bedrevs under tiden den 15 oktober-den 15 december 1981 och som hade målsättningen att slå sönder åtminstone delar av narkotikamarknaden genom att man ökade trycket på de sista länkarna i langarkedjan. Narkotikarotlarna fick under den perioden hjälp från andra enheter hos polisen. Resultatet av aktionen har varit mycket positivt. Polisen kommer att fortsätta de särskilda aktionerna mot narkotika på gatuplanet. Klart är att det är angeläget att polisens arbete på området i all möjlig utsträckning effektiviseras ytterligare. Jag kan nämna att det är regeringens avsikt att höja effektiviteten av narkotikabekämpningen i Stockholmsområdet genom att Stockholms polisdistrikt redan nästa år tilldelas en egen narkotikarotel. Självfallet kommer frågan i vilken form ytterligare resurser skall tillföras polisen för budgetåret 1983/84 att noga penetreras inom ramen för budgetarbetet. En ökning av antalet polistjänster kan naturligtvis vara till nytta, men man måste också, i det statsfinansiella läge där vi befinner oss, vara försiktig. Utskottets uttalande i det betänkande som diskuteras här om att planering skall ske för en ökning skall självfallet efterkommas av departementet. När det gäller metoderna att på längre sikt effektivisera polisarbetet och förbättra möjligheterna till prioritering pågår som bekant överväganden inom 1981 års polisberedning. Ett utvecklingsarbete har sedan ett par år tillbaka bedrivits hos rikspolis styrelsen när det gäller spaningsmetoder mot bl.a. grov narkotikabrottslighet. Som bekant har regeringen nyligen beslutat att inte nu lägga fram ett förslag med rätt för polisen att använda dolda mikrofoner, eftersom integritetsintressena inte var tillräckligt tillgodosedda. Andra spaningsmetoder som har behandlats inom rikspolisstyrelsen är exempelvis infiltration och provokation. Även frågan om principerna för polisverksamhet på detta område ses f. n. över av polisberedningen. Jag vill också fästa uppmärksamheten på det omfattande internationella samarbete som pågår på brottsbekämpningens område. Sedan november 1977 har polismän från Sverige varit stationerade i Haag och Bangkok. Sedan oktober 1981 har polisen en man stationerad i Köpenhamn. Det har vidare träffats avtal om ett sambandsmannasystem med Turkiet. Vidare pågår diskussion om att de nordiska länderna skall ha gemensamma sambandsmän. Detta är numera klart såvitt gäller Pakistan, Storbritannien och Västtyskland. Underhandlingar pågår beträffande Sydamerika och Grekland. Detta skulle betyda att antalet sambandsmän för Sveriges del ökar från tre till åtta. Jag tycker utplaceringen av sambandsmän är ett bra exempel på ett konkret och givande nordiskt samarbete. Ett omfattande internationellt samarbete pågår också på andra områden i vad gäller brottsbekämpningen, delvis naturligtvis genom Interpol. Särskilt intensivt är samarbetet med de övriga nordiska länderna. De insatser som på olika sätt har gjorts på narkotikaområdet har otvivelaktigt gett goda resultat. Som jag konstaterade i årets budgetproposition talar alla tillgängliga uppgifter för att den dramatiska ökningen av antalet ingripanden mot narkotikabrott under 1980 och 1981 inte motsvaras av en ökning av brottsligheten, utan främst är ett resultat just av den intensiva satsning som polisen har gjort när det gäller att bekämpa brottslighet av detta slag. Även om vi alltså har nått goda resultat, får vi inte vara nöjda, så länge narkotikabrottslighet över huvud taget förekommer. Herr talman! Kampen mot narkotikan måste vi bedriva på alla plan. Det är min förhoppning att de förslag som vi i dag behandlar, i kombination med tidigare åtgärder, verksamt skall bidra till att minska användningen av narkotika i vårt land.

Herr talman! Regeringens proposition 143 handlar om åtgärder mot alkoholoch narkotikamissbruket. Det torde råda enighet i kammaren om att sådana åtgärder är nödvändiga, men när det gäller att gå från vackra ord till insatser finns det en klar politisk gräns mellan en borgerlig knapp majoritet och en socialdemokratisk minoritet. Den borgerliga majoriteten i justitieutskottet tycks, liksom regeringen, mena att det räcker med ett med knappt 9 20 förhöjt anslag. Varje tanke på personalförstärkning för att vi skall kunna klämma åt narkotikahandeln och annan narkotikabrottslighet säger man bestämt nej till — av statsfinansiella skäl. Men det finns en högst märklig knorr på detta nej. De borgerliga Nr 139 ledamöterna tycks ha drabbats av ångest i sitt handlande.

Jag skulle också vilja fråga justitieministern hur han uppfattar ett beslut enligt detta borgerliga majoritetsförslag: Är det ett besked om att vi nästa år inte har något statsfinansiellt problem? Eller är det ett besked om att behoven av personalförstärkningar inom polisen just nästa år tar över de statsfinansiella skälen? Eller är det övertygelsen om att vi nästa år har en socialdemokratisk regering, som är beredd att ge behövlig polisförstärkning när det gäller narkotikabekämpning och organiserad och ekonomisk brottslighet? Här krävs det en förklaring, särskilt som den borgerliga regeringen har gått ut med direktiv för det budgetår som kommer och där det sannerligen inte talas om något utrymme för personalutökningar inom polisen. Jag skulie vilja passa på att fråga justitieministern hur han uppfattar ett beslut enligt den borgerliga majoritetens skrivning: Kommer det beslutet att betyda nya direktiv från regeringen för budgetutrymmet när det gäller tjänster inom polisen, till rikspolisstyrelsen, länsstyrelserna och polisdistrikten? Det vore mycket intressant att få ett besked på den punkten, innan vi går till beslut. Det står däremot klart att såväl regeringen som den borgerliga majoriteten i justitieutskottet inte kan tänka sig någon personalförstärkning till polisen från den 1 juli i år fram till den 30 juni nästa år.

I Handens polisdistrikt finns det, enligt uppgifter från polisen där, obegränsad tillgång på hasch. Inom distriktet finns också försäljare av heroin. Spaningsroteln i Handen beräknar att det finns 400 heroinmissbrukare och ungefär 1000 etablerade haschmissbrukare i polisdistriktet. Narkotikamissbruket i skolorna i Handen är mycket allvarligt, säger polisen. I detta polisdistrikt finns ingen narkotikarotel, men man har där tagit i anspråk polismän med andra uppgifter. Fyra-åtta kriminalpoliser och en 121 åklagare i Handen är till nästan full tjänst avdelade för att bekämpa narkotikabrottslingarna. I Handen ropar man efter nya polistjänster för åtgärder mot den tilltagande narkotikabrottsligheten. I Nacka polisdistrikt behöver polisen inte ägna sig åt spaning när det gäller narkotikahandeln — man har så många tips inne att man inte hinner bearbeta alla, trots att man har avdelat sju-tio polismän utöver den av regeringen fastställda personaltablån just för att bekämpa narkotikabrottslingarna. I det distriktet arbetar två åklagare enbart med narkotikamål. I Nacka har man ett dokumenterat behov av nya polistjänster för att kunna bekämpa den tilltagande narkotikabrottsligheten. I Södertälje polisdistrikt har man en omfattande lokal narkotikabrottslighet. Ända sedan 1979 har man i det distriktet avdelat polismän, utöver dem som ingår i den av regeringen fastställda tjänstetablån, för arbetet mot narkotikabrottsligheten — minst sex polismän. Inom distriktet arbetar två åklagare ibland på heltid med narkotikamål. Även Södertälje har nu under fyra år bevisligen haft behov av polisförstärkning i kampen mot narkotikabrottsligheten, utan att bli tilldelad några resurser. I Solna polisdistrikt har man sedan i fjol haft nio-tio polismän utöver dem som ingår i den fastställda tjänstetablån avdelade för spaning och utredning när det gäller narkotikabrott. Inom distriktet finns tips långt utöver vad man hinner bearbeta. Att man behöver poliser för detta arbete torde vara enkelt att bevisa, men varken regeringen eller den borgerliga majoriteten i utskottet anser det vara möjligt att inrätta några tjänster. Man får försöka finna lösningar utanför de fastställda tablåerna. I Täby polisdistrikt har man våren 1981 utöver vad som upptas i tablån inrättat en narkotikaenhet om tre-fyra polismän. I Lidingö polisdistrikt har man sedan ett halvår en narkotikagrupp på fyra polismän, som framför allt arbetar med narkotikahandeln i skolorna. I Norrtälje polisdistrikt har man två polismän avdelade, utöver dem som ingår i den fastställda tablån, med narkotikabekämpning som huvudsaklig syssla. Under enbart en månads arbete inom distriktet kunde man gripa in i narkotikahandeln och göra 19 anhållanden. Detta, herr justitieminister, är situationen i Stockholm — den är alltså egentligen en helt annan än den som justitieministern beskrev här i talarstolen. Det jag har talat om är situationen utanför Stockholms innerstad. Tar vi hänsyn till förhållandena i innerstaden, blir naturligtvis bilden ännu dystrare. Jag har med detta velat bevisa att man runt om i Stockholms län har sådana enorma problem med narkotikabrottsligheten, att man vill beteckna situationen i södra delen av länet och i Solna som alarmerande och i övriga delar av Stockholms län som mycket allvarlig. Att polisen i Stockholms län avdelar 70-80 polismän utöver det som regeringen ansett behövligt och som fastställts i tjänstetablåerna måste bevisa endera att regeringen felbedömt behovet av insatser eller också att man är okänslig för detta problem. Nu tror kanske en del att narkotikabrottsligheten är ett problem bara i Stockholm och dess omgivning. Häromdagen fick jag ett brev från kriminalkommissarie Erik Hägglund i Skellefteå som berättade att man även Nr 139 där har fått avdela poliser, utöver dem man har enligt tjänstetablån, för kampen mot narkotikaproblemen. Det har resulterat i att det registrerade antalet brott enligt narkotikastrafflagen har ökat från 12 år 1979 till 641 i fjol. Även Skellefteå skulle alltså behöva en narkotikaenhet och poliser avdelade för arbetet med narkotikabrottsligheten. När vi socialdemokrater yrkade på en extra satsning med 225 nya polistjänster var det i vetskap om den situation jag här har beskrivit genom de exempel jag givit. Vi kan aldrig få bukt med narkotikabrottsligheten enbart med vackra skrivningar och litet ökade anslag. Det behövs enorma förebyggande insatser — sådana frågor behandlas i annat sammanhang här i kammaren — men dessutom personalförstärkningar i framför allt polisoch åklagarväsendet. De förstärkningarna är vi socialdemokrater beredda att säga ja till därför att de är nödvändiga. För ett par veckor sedan röstade den borgerliga majoriteten här i kammaren ned ett förslag som vi presenterade om nya tjänster vid åklagarväsendet och ytterligare omfördelningar av polistjänster framför allt i kampen mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Den kampen är nära sammankopplad med de insatser mot narkotikahandeln och annan narkotikabrottslighet som vi i dag behandlar. Vårt förslag då röstades ned, med hänvisning till det statsfinansiella läget. Nu har våra förslag om ytterligare 225 polismanstjänster i kampen mot narkotikabrottslighet och annan organiserad och ekonomisk brottslighet avstyrkts i justitieutskottet av den borgerliga majoriteten. Jag vill fråga justitieministern: Är det försvarbart av regeringen och av den borgerliga majoriteten att hänvisa till det statsfinansiella läget när det gäller det avgörande som vi nu står inför? Är det försvarbart att säga att vi inte har råd att vidta åtgärder, när vi ser hur tusentals unga människor är på väg att sjunka — och drunkna — i narkotikaträsket? Inte kan justitieministern vara till freds med att i regleringsbreven skriva fast att 236 av vårt lands drygt 16 000 polismän skall bedömas som en kraftfull insats på polisområdet mot narkotikabrottsligheten? Är det någon polisverksamhet som bär sig för samhället, så är det den som avdelas mot narkotikabrottsligheten och mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Det går inte att motivera de borgerliga avslagen med det statsfinansiella läget, justitieminister Carl Axel Petri. De lidanden som narkotikaoffren drabbas av och deras behov av vård väger enormt tungt i förhållande till de ytterligare polistjänster som vi föreslår. Nu tycks den borgerliga fronten stå samlad och säga nej. Även moderaterna, som normalt brukar vara anhängare av ytterligare polistjänster, har nu förenat sig med centerpartister och folkpartister. Detta är en förändring som är intressant att studera. Jag gick tillbaka till 1972 års protokoll från den debatt som motsvarar den vi har i dag i kammaren. Då hette justitieutskottets ordförande Astrid Kristensson, i dag heter utskottets ordförande Bertil Lidgard — men båda har samma politiska 123 hemvist. År 1972 sade Astrid Kristensson att man bedömde att brottsligheten kostade samhället 5 miljarder kronor. I dag nämns, som vi vet, belopp på 20-40 miljarder. Med narkotikaproblematiken i bilden, sade Astrid Kristensson, kommer man upp i ännu högre belopp. Och så lade hon till: ”Jag vill med detta säga att det är en god investering att satsa ytterligare pengar på att utöka antalet poliser. Man kan därmed göra en samhällsekonomisk vinst.” Det var moderaternas syn 1972, när den socialdemokratiska regeringen föreslog 230 nya polistjänster och moderaterna sade att vi borde satsa ytterligare 710. Nu föreslår den borgerliga regeringen ingenting, och vi föreslår en satsning ungefär motsvarande den insats som gjordes då. Det kan vara intressant att göra denna jämförelse.

Herr talman! Det var en väldig vidräkning med regeringens förslag som Arne Nygren gjorde. Men den var egentligen väntad. I flera avseenden är emellertid utskottsmajoriteten överens med reservanterna. Bl. a. är man ense om att polisens ökade satsningar på att bekämpa narkotikabrottsligheten har gett resultat och att betydelsen av en effektiv narkotikapolis knappast kan överskattas. Konsekvenserna av narkotikabrottsligheten är ju förödande både mänskligt och socialt sett. Vi är också överens om att utvecklingen, trots det intensiva arbetet på det här området, inte har kunnat hejdas. Ändå vet vi inte hur situationen hade varit om vi inte hade haft en så effektiv narkotikapolis som vi haft. Men vi har inget facit. Reservanterna tror nu att orsakerna till att vi inte helt fått stopp på narkotikabrottsligheten är att polisen inte har tillförts tillräckliga resurser för ändamålet. Jag håller gärna med om att det hade varit bra om vi hade kunnat tillföra den lokala polisorganisationen en förstärkning, numerärt sett. Då hade också omfördelningen av tjänster från andra — men också väsentliga — områden av polisverksamheten varit enklare att genomföra. Ändå hade vi inte haft någon färdigutbildad narkotikapolis. Vi känner väl till utbildningstidens längd när det gäller nyrekryterad personal. Grundutbildningen tar tre år, och därefter krävs det ganska lång erfarenhet i yrket för att vederbörande skall kunna ingå i en effektiv styrka, som kan sättas in på det här området. Därför har vi ingen annan väg att gå än att omfördela personal från annan verksamhet till narkotikabekämpningen. Förhållandena på det här området är analoga med dem som rör den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Det är en prioriteringsfråga för oss politiker och en prioriteringsfråga för ledningen av den operativa styrkan inom polisen att avgöra hur resurserna skall fördelas. Ni reservanter vill satsa Nr 139 på nyanställningar, och vi andra vill utnyttja redan befintliga resurser på bästa tänkbara sätt. Men målsättningen är densamma — att bekämpa och om möjligt eliminera narkotikabrottsligheten. I går fick vi veta, vilket Arne Nygren också omtalat här, att 236 polismän i landet är direkt avdelade för narkotikabekämpningen och därför också organiserade på särskilda rotlar för det arbetet. Jag kan hålla med om att det låter förvånansvärt litet i förhållande till alla de poliser som sysslar med den traditionella brottsligheten. Det blir i varje fall slutsatsen vid en jämförelse mellan den avskyvärda narkotikabrottsligheten och annan brottslighet. Men då skall vi inte glömma bort alla de polismän som i annan form av tjänst kommer i kontakt med narkotikabrottslighet och då ingriper och vidarebefordrar anmälningar av sådana brott till utredningspersonalen. Det berörde också justitieministern i sitt anförande. Detsamma gäller de allmänna spaningsrotlarna och alla kvarterspoliser, som mycket väl känner till langare och missbrukare i sina ansvarsområden. Det är med andra ord åtskilliga andra polismän som också deltar i kampen mot narkotikan. Tid efter annan görs det också särskilda punktinsatser. Vi fick höra, vilket väl de flesta redan kände till, att det senast i oktober 1981 gjordes en stor satsning, som också gav resultat. Den skedde med hjälp av personal från andra delar av polisorganisationen. Det var alltså insatser som verkligen gav resultat. Det har ständigt pågått planering och prioritering inom polisväsendet såväl på riksplanet som på regional och kommunal nivå för att man skall kunna motverka narkotikans härjningar. Och det arbetet fortsätter. Snart kommer också, som vi hörde, en betydande förstärkning av organisationen att ske i Stockholm. Även om det inte blir ett större antal polismän som kommer att arbeta med dessa frågor kommer det i alla fall att ske en förstärkning av organisationen. Och den styrkan blir förmodligen så stor som den över huvud taget kan vara för att den skall vara hanterlig och effektiv. Ingen möda sparas således, Arne Nygren, för att — trots det ekonomiska läge som råder i landet — bekämpa narkotikabrottsligheten. De siffror som Arne Nygren redovisade fick vi höra vid den beredning som vi deltog i båda två i går, och de är naturligtvis skrämmande. Men det är ändå fel av reservanterna att säga att regeringen och utskottsmajoriteten av statsfinansiella skäl inte vill göra något åt den här brottsligheten. Vad vi säger är att det av statsfinansiella skäl inte går att nu tillsätta nya polismanstjänster, men vi gör i stället en direkt beställning till regeringen för nästa budgetår, 1983/84. Vi säger, som Arne Nygren har citerat från utskottsbetänkandet, att planeringsoch budgetarbetet måste inriktas på att personalförstärkningar tillförs särskilt utsatta distrikt eller verksamhetsgrenar, inte bara genom omfördelningar utan också genom en effektiv ökning av antalet nya tjänster — jag upprepar det. Vi kan inte, lika litet som socialdemokraterna i regeringsställning kunde, bifalla motioner om anslagsökningar på tiotals miljoner utan att sådana anslag varit föremål för budgetbehandling i departementen. Jag är helt 125 övertygad om att Arne Nygren inser detta, även om han just nu mera känner för en profileringspolitik. I det här sammanhanget kan jag inte heller underlåta att framhålla, att polisen egentligen är ganska gynnad i förhållande till andra statsförvaltningar, som alla tvingats att infria sparmålet 2 96. Tag t.ex. de 300 administrativa vikarietjänsterna, varav några förmodligen också fanns i Umeå. Dessa tjänster varslades om uppsägning, men varslen behövde aldrig utlösas genom att pengarna togs fram och tjänsterna kunde vara kvar. Det kostade åtskilliga miljoner kronor, och det visar ambitionerna hos regeringen att inte ställa polisen i skottgluggen — snarare tvärtom. Annars är vi ju nödsakade att spara på alla samhällsområden, och då kan naturligtvis inte heller polisen undantas. I det läget gäller det i än högre grad att verkligen utnyttja resurserna väl — och det tycker jag att man gör också. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Min fråga till herrar Lidgard, Polstam och Petersson i Röstånga och till justitieministern var just vad man skulle lägga in i beställningen på nya polismanstjänster till nästa år. Jag fick inget svar av herr Polstam. Jag hoppas att jag får svar av justitieministern, herr Lidgard och herr Petersson. Åke Polstam tog upp ett resonemang om utbildningen. Det är intressant. I det nummer av Svensk Polis som har kommit oss till handa i dag är man mycket orolig för den polisutbildning som man tycker har bantats ned. I det nummer av Polistidningen, alltså Polisförbundets tidning, som kommer om någon vecka, är man ännu mera oroad för den utveckling som Åke Polstam också berörde. Man säger där att räknar man fram tt.o.m. det kommande budgetåret, har den centrala utbildningen för polisen nästan halverats på sex år. Att man valt sex år är väl därför att vi har haft borgerliga regeringar nu under sex år. Med den takt i nedrustningen på polisutbildningens område som har skett under senare år upphör utbildningen om några få år — så drastiskt uttrycker sig den utbildningsansvarige ombudsmannen Bror Nilsson i Polistidningen nr 4, som kommer om ett tag. Han redovisar också att antalet polismän utan assistentutbildning nu är 5 200. Det är ingen tvekan om att det med en sådan nedrustning på utbildningens område, Åke Polstam, är stor risk för att vi får svårt att rekrytera till de tjänster inom narkotikapolisen, ekorotlar osv. som vi här för ett resonemang om. Jag ber till sist, herr talman, att få upprepa min fråga, och jag hoppas att justitieministern ger sin tolkning av vad det kommer att bli för följder om riksdagen följer den borgerliga skrivning som utfärdar en beställning på nya polismanstjänster nästa år. Kommer det att innebära nya direktiv ut till rikspolisstyrelsen, till länsstyrelser och till polisstyrelser?
Herr talman! Jag tyckte att jag förklarade för Arne Nygren vad som ingick i den här beställningen. Det var ju era yrkanden om inrättandet av nya polismanstjänster till en kostnad av 11 milj.kr. — jag tror det var så mycket — som vi inte vill att riksdagen skall bifalla utan att ärendet beretts i departementen. I stället vill vi, precis så som vi har skrivit i betänkandet, be regeringen bereda ärendet och framlägga förslag till riksdagen om det antal tjänster som kan anses vara befogat. Jag skulle också vilja säga att det är viktigt att utbildningskapaciteten ökas, men det är en väldigt svår anklagelse som Arne Nygren riktar mot regeringen, när han säger att det nedrustas på det här området. Visst har antalet utbildningsplatser minskat det senaste året, men utbildningsplatserna har aldrig varit så många under någon socialdemokratisk regering som under de borgerliga regeringarnas tid. Om jag inte minns fel har antalet utbildningsplatser maximalt varit 800 per år. Om det visar sig att det finns behov av fler utbildningsplatser i första hand för att fylla vakanser, skall naturligtvis sådana platser tas fram. Jag är övertygad om att regeringen också är beredd att göra det.
Herr talman! Sanningen när det gäller grundutbildningen, Åke Polstam, är att antalet platser där krymper till 400 nästa år. Det är långt under det antal platser som fanns 1976. Men det är ju inte bara grundutbildningen det gäller utan framför allt annan utbildning. Vad jag nämnde var att man i Polistidningen redovisar att antalet polismän utan assistentutbildning nu är 5200. Och det är — det hoppas jag Åke Polstam håller med mig om — helt otillfredsställande. Anledningen till att jag begärde ordet var att Åke Polstam lade in en ny tolkning i utskottets skrivning på s. 3 i betänkandet om antalet polistjänster nästa år. Åke Polstam sade att man vill rikta en beställning till regeringen att bedöma det antal tjänster som kan vara befogat. Men det gör ju regeringen varje år — det hoppas jag, Åke Polstam, att vi är överens om. Vad ni beställer är ytterligare nya tjänster, och jag upprepar min fråga till Åke Polstam, till övriga företrädare för de borgerliga partierna och till justitieministern: Om ert förslag går igenom, måste väl följden bli att nya direktiv får utfärdas till dem som har att inkomma med budgetäskanden för 1983/84?
Herr talman! Det är inte fråga om någon ny bedömning. Det är klart att det kommer att gå ut direktiv om hur man skall göra anslagsframställningar och redovisa de behov som finns. Det sker ju varje år. Det är klart att regeringen tar hänsyn till vad riksdagen uttalar. Inte låter regeringen bli att rätta sig efter riksdagens önskemål. Det trodde jag att Arne Nygren kände till. Visst är det sant att man får bara 400 utbildningsplatser det kommande arbetsåret, men detta är naturligtvis temporärt och betingat av behovet. Antalet utbildningsplatser kan naturligtvis ökas, om man anser att det behövs. Skulle man t.ex. enas om att det är nödvändigt att öka antalet nya tjänster, måste man naturligtvis också öka antalet utbildningsplatser. Detta hänger samman — det vet Arne Nygren mycket väl, men det är bara så att nu skall det göras politik av den här frågan. Jag tycker att den är alltför allvarlig för att man skall ta upp den på det sättet.

Herr talman! Detta är en mycket allvarlig fråga, och nästan ingen av oss trodde för 10-15 år sedan att den skulle få den dignitet som den har i dag. Det känns litet svårt och kanske litet bittert att slå sig för bröstet och påstå att vi har varit bättre än ni. Jag tycker att vi alla har del i den utveckling som vi haft.

Vi har, som justitieministern påpekat, ett väl utbyggt samarbete med andra länder, vare sig det nu sker mellan polismyndigheterna direkt eller genom Interpol. Jag tycker att det också är viktigt att nämna de polisattachéer som justitieministern räknade upp. De gör också ett väldigt fint arbete. Det bästa är naturligtvis att försöka stoppa narkotikan innan den kommer in i landet. Där gör våra tulltjänstemän dagligen stora beslag, men det är ju en omöjlighet att kontrollera alla som reser in i ett så öppet land som vårt. Man gör alltså inom olika myndigheter och kanske särskilt inom polisen stora insatser för att stoppa narkotikaflödet, men vi kan inte se någon minskning. Det finns väldigt mycket pengar involverade här. Risktagningen är minimal för dem som sitter i toppen på syndikaten. Vi griper langare, och vi griper kurirer, men de ersätts ständigt med nya — det finns alltid pengar att betala med. För narkotikans offer och deras anhöriga slutar det ofta i en tragedi. Narkotikasvindlaren klarar sig alltid bra. När vi diskuterar vem som varit bäst och lägger skuldbördan på varandra, bör vi kanske titta litet tillbaka i tiden och se på narkotikalagstiftningen alltsedan 1968. Då fick vi alltså en narkotikastrafflag, och den gäller i princip fortfarande oförändrad. Vi har ändrat straffskalorna och litet annat när det gäller grova narkotikabrott. Men i princip är alltså lagen oförändrad. Däremot har det i fråga om synen på innehav av narkotika för eget bruk, där så att säga inkörsporten till narkotikamissbruket på allvar börjar, skett en väldig omsvängning under de år som gått sedan 1968. Det har också skett en omsvängning i synen på narkotikan som sådan. Så sent som i början på 1970-talet rådde det t.o.m. inom lagrådet en osäkerhet om huruvida cannabispreparat skulle anses vara särskilt farliga. Regering och riksdag hade mycket länge en väldigt mild syn på innehavet av narkotika för eget bruk. Denna syn har också präglat riksåklagarens cirkulär från 1972, där han Nr 139 fastslog att man i princip skulle kunna få åtalseftergift, även om man påträffades med en så stor mängd narkotika som är tillräcklig för en veckas eller någon veckas förbrukning. Då tillämpades, med rätt eller med orätt, en social syn på narkotikamissbruket och även på langningen, särskilt på smålangarna. Man betonade ständigt vårdaspekten, fastän man visste att antalet vårdplatser icke på något sätt stod i rimlig proportion till narkotikamissbrukarnas behov. Den ökade medvetenheten om narkotikans farlighet och om dess allt större utbredning — från storstaden, i synnerhet från Stockholm, och ut till andra större städer liksom också till mindre städer och till tätorter över huvud taget — har skapat en opinion mot narkotikan i allmänhet. Detta har naturligtvis så småningom satt sina spår, t.ex. i riksåklagarens senaste cirkulär, från 1980, om innehav av narkotika för eget bruk. Den tillåtna mängden har nu fastställts till en ”försumbar kvantitet”, vilket vi skall ställa i relation till det tidigare tillåtna innehavet, motsvarande någon veckas förbrukning. Denna förändring har naturligtvis inneburit och innebär att polisens motivation för att gripa smålangare har förstärkts. Resultatet härav kan också utläsas i statistiken, som visar en våldsam ökning både vad gäller antalet beslag och vad gäller antalet ingripanden över huvud taget. Den enskilde polisen ute på fältet har naturligtvis under den gångna perioden gjort sitt, men ofta kanske utan större motivation. Han har ju hela tiden vetat att det sällan varit fråga om någon påföljd. Att ständigt föra smålangare till polisstationen för att kanske snart igen möta dem i narkotikakvarteren har inte upplevts särskilt positivt. Jag vill påstå att varken riksdagen, någon regering eller något politiskt parti under denna tidsperiod kan ta åt sig någon större ära i kampen mot narkotikan. Självfallet har dock enskilda människor varnat för utvecklingen, och jag skulle vilja påstå att man i oppositionsställning har velat litet mer, i regeringsställning litet mindre. I det senare fallet har man ju ständigt haft de ekonomiska realiteterna att ta hänsyn till. När samhället har ett problem försöker man alltid angripa det på något sätt. Det gäller här ett problem som vi inte ser någon lösning på, inte ens långt fram i tiden, och då ropar vi naturligtvis på fler poliser. Det är lätt att instämma i det ropet. Också jag tycker att det är nödvändigt med fler poliser — jag kan i dagsläget inte se någon annan lösning. Vi har i justitieutskottet olika uppfattningar om hur många poliser som skall tillkomma, men alla säger att det är nödvändigt att vi får fler poliser. Min tolkning av justitieutskottets betänkande är ganska enkel. Vi vill göra en beställning. Justitieutskottet ber regeringen att i budgetberedningen prioritera denna sektor, så att man kan arbeta fram ett förslag och tala om hur mycket man kan komma med — och sedan är det riksdagens sak att göra bedömningen. Till slut, herr talman, en liten reflexion kring narkotikalagstiftningen över huvud taget. Det finns något som jag ständigt förundrar mig över: Det är 129 olagligt att inneha narkotika men inte olagligt att konsumera narkotika. Konsumtionen som sådan är alltså inte straffbar. Det är möjligtvis rätt ur social synpunkt — jag kan inte bedöma det. Däremot tror jag inte att det på något sätt bidrar till att minska den illegala narkotikahanteringen. Det finns såvitt jag vet andra länder med annan uppfattning. Det kanske finns något för oss att lära där i det krig som vi måste sätta in mot den illegala narkotikan.

Herr talman! Först vill jag erinra om utgångsläget för dagens diskussion här i kammaren. Riksdagen behandlade för någon vecka sedan regeringens förslag i budgetpropositionen om polisverksamheten. Det förslaget innebar att polisen i förhållande till annan statsverksamhet behandlades förmånligt. Någon nedskärning av polisverksamheten var det inte tal om. I realiteten innebär förslaget att antalet poliser i tjänst kommer att öka. Det var alltså den bedömning som man gjorde då beträffande polisverksamhetens storlek — och det gällde även narkotikasituationen. Nu har regeringen i medvetande om det allmänna läget och i det statsfinansiella läge som vi befinner oss i gjort en extra ansträngning genom att lägga fram ytterligare en proposition i kampen mot narkotikan. Det vi behandlar här i dag är bara en del av den propositionen, den del som rör brottsbekämpningen och justitiedepartementets område. Det förslag vi lägger fram innebär visst personalförstärkningar. Det innebär att tre nya åklagartjänster inrättas. Det är mycket viktigt att så sker. Åklagarna spelar en central roll när det gäller brottsbekämpningen. Jag kan nämna att det förslaget följts upp av att vi har gett riksåklagaren rätt att ta in ett ökat antal aspiranter. Man kan naturligtvis alltid finna att det borde ha varit ännu fler. Men jag tror att varje regering — även när det gäller en så här utomordentligt allvarlig fråga — också måste ta statsfinansiella hänsyn. Vi måste försöka disponera tillgängliga resurser så effektivt som möjligt. Detta har man också, vill jag säga, gjort. Rikspolisstyrelsen har fått de tjänster för narkotikabekämpning som den begärt. Och det är litet vilseledande att tala om bara ett visst antal tjänster för narkotikabekämpning utgående från tjänstetablåer. Det riktiga är att se polisväsendet som en helhet och på ett flexibelt sätt använda så mycket polisresurser som möjligt mot narkotika. Man har också på många ställen med de resurser man har på ett föredömligt sätt organiserat speciella kommissioner för att bekämpa narkotikan. Arne Nygren frågade mig vad regeringen nu tänker göra med anledning av det uttalande som utskottet har gjort. Jag nämnde redan i början att vi avser att rätta oss efter det — självfallet.

Herr talman! I sitt första inlägg gick justitieministern över den beslutsnivå som i dag är aktuell, nämligen den proposition som nu föreligger. För att få insatserna att verka litet imponerande tog han till inte bara en proposition som är på gång utan också ett förslag som eventuellt kommer nästa år om narkotikarotel i Stockholm. Justitieministern upprepar nu detta och säger att polisen har fått vad man begärt. Först säger regeringen att det inte finns något utrymme för nya tjänster, och utifrån det gör myndigheterna sina äskanden. Och så hänvisar regeringen till det och säger att myndigheterna har fått vad de begärt! Det är väl ändå att ge en bild som är en aning falsk! Nu säger justitieministern att rikspolisstyrelsen skall belysa vilken verkan det borgerliga förslag som eventuellt kommer att segra här i kammaren får. Men ute i polisdistrikten har man redan budgetarbetet klart, herr justitieminister. Där har man tagit ställning med utgångspunkt i direktiven om att det inte finns något utrymme för nya tjänster. Nu frågar jag: Skall polisdistrikten då få en ny omgång av budgetberedningsarbete, för att ta ställning till den beställning som regeringen nu får? Justitieministern sade att antalet poliser i tjänst kommer att öka med det beslut vi fattade för en dryg vecka sedan. Det vore värdefullt om justitieministern kunde förklara det. Beslutet innebar inga nya tjänster. Vi äskade ytterligare omfördelningar, och det sade man nej till. Vi begärde också ytterligare tjänster till åklagarna, och även det förslaget röstades ned här i kammaren. Nu ökar man antalet åklagare med ett par stycken i dagens förslag. Men klart är att det enda alternativ som finns för att anslå ytterligare personella resurser för att bekämpa narkotikabrottsligheten är socialdemokraternas förslag. I övrigt innebär de förslag som nu föreligger inte en enda ny polismanstjänst. Däremot innebär det en del av det vi föreslog för en vecka sedan och som man då sade nej till — det är den enda förändring som sker på det området.
Herr talman! Först några ord om en narkotikarotel i Stockholm. Jag avser visst inte att en sådan skall inrättas först nästa år. Jag avser att ta ställning till den saken mycket snabbt. Jag hoppas att en narkotikarotel som kommer att innebära en effektivisering av arbetet skall kunna komma i gång i Stockholm redan under innevarande år. När det gäller anslagsäskandena från rikspolisstyrelsen vill jag säga att jag har fullt förtroende för styrelsens förmåga att hantera de här frågorna. Man har säkert sådana lokala kontakter att det är möjligt.
Herr talman! Vi skall väl, herr justitieminister, vara så pass hederliga inför kammaren att vi säger att den narkotikaenhet som föreslås i Stockholm egentligen är en omlokalisering två tre mil av en enhet som redan finns. Vi bör inte inge någon den föreställningen att det är fråga om något nytt; djärvt 131 grepp av regeringen. Det är en omlokalisering från Huddinge till Stockholm, och det räknar åtminstone vi norrlänningar inte som en särskilt imponerande insats.
Herr talman! Det är riktigt att det är en omlokalisering av människor. Men det är inte bara fråga om att flytta människor från Huddinge till Stockholm — vi ger också Stockholm en rotel genom att flytta över folk från rikskriminalen. Och naturligtvis är syftet med denna omlokalisering att öka effektiviteten. Jag tror att man skall vara försiktig med att bara tala om antalet tjänster när det gäller effektiviteten. Man måste sätta in tjänsterna i deras sammanhang — hur organisationen är upplagd, vilken utrustning den har och mycket annat. Jag ser det som en av huvuduppgifterna att få till stånd en effektiv organisation mot narkotikabrottsligheten i landet. Jag vill göra ytterligare ett tillägg. Det system vi har för utbildning och antagning innebär rent faktiskt att antalet poliser i tjänst ökar. Även om antalet tjänster inte utökas, får vi något fler poliser i tjänst varje år.

Herr talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över den förstärkta insats för narkotikabekämpning som justitieminister Carl Axel Petri redogjorde för. Här behövs starka insatser och stöd till dem, poliser och andra, som på fältet för kampen mot narkotikan. Min uppfattning är att den kampen måste föras på alla fronter. Insatser från tull och polis mot smuggling och handel med narkotika är självklara delar i den kampen. Men också mot bruket av narkotika måste insatserna vara massiva. Allt innehav av narkotika, även innehav av mycket små kvantiteter, är ett brott som måste föranleda ingripande och beivrande vid varje tillfälle då det uppmärksammas. Det är de många enskilda narkotikamissbrukarnas behov av och efterfrågan på narkotika som gör handeln lönsam. Och de som driver den handeln, som tjänar grova pengar på andra människors olycka, skall veta att samhällets dom över dem när de grips är hård och ovillkorlig. Jag vill också ta tillfället i akt att uttrycka min glädje över att justitieminister Petri har sagt nej till ett genomförande av tvångsmedelskommitténs förslag. Vi lever i Sverige i en utpräglad rättsstat. Vi har en poliskår som präglas av yrkeskunskap och som i sin yrkesutövning vägleds av etiska ideal. Det har vi anledning att notera med glädje. Ett genomförande av tvångsmedelskommitténs förslag hade inte ändrat på detta. Men det hade varit ett steg i fel riktning, ett steg på vägen mot ett samhälle av ett annat slag, där respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet ges en lägre prioritet. Den tekniska utvecklingen när det gäller apparatur för kontroll och registrering av medborgare och deras åsikter går snabbt. Datatekniken är bara ett exempel på det. Så mycket angelägnare är det att vi med kraft avvisar åtgärder som kan föra oss närmare ett samhälle där, för att tala med Orwell, ”storebror ser dig”. I en rättstat är värnet om den enskildes integritet en självklar utgångspunkt för allt politiskt handlande. Det har uppenbarligen regeringen och dess justitieminister fullt klart för sig.